Herr talman! Siv Holma har frågat mig vad jag avser att göra för att förbättra ålderskontrollen när det gäller tillgång till olika spel och hur jag vill ta itu med problemen kring och i Casino Cosmopols verksamheter. Hon har också frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att begränsa AB Svenska Spels och ATG:s spelreklam och om jag är beredd att verka för att en mycket större andel av Svenska Spels vinster går till forskning och behandling. Regeringens ambition är att bedriva en ansvarsfull spelpolitik. Jag avser att lägga stor vikt vid de spelberoendes situation när framtidens spel och lotteripolitik utformas. I januari 2006 presenterade Lotteriutredningen sitt slutbetänkande. Utredningens förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Det är givetvis viktigt att åldersgränserna följs. Svenska Spel är en egen juridisk person och sköter sin verksamhet självständigt. Jag har fullt förtroende för att bolagets styrelse och verkställande ledning ser till att ålderskontrollen hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Vad gäller Casino Cosmopols verksamheter så kan jag nämna att Kasinoutvärderingen överlämnade sitt betänkande i juni förra året. Utredningen hade i uppdrag att kartlägga förekomsten av sociala eller hälsomässiga skadeverkningar och brottslighet i samband med den internationella kasinoverksamhet som bedrivs i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall. Enligt utredningen så kan etableringen av kasinona i sig knappast ha ökat spelberoendeproblemen. Utredningens tolkning av preliminära forskningsresultat visar inga direkta eller tydliga samband mellan kasinoetableringen och spelberoendeproblem på kasinoorterna. Utredningen anför dessutom att tillkomsten av de internationella kasinona endast haft en marginell inverkan på omfattningen av det illegala spelet. Enligt polisen finns det inte något stöd för uppfattningen att kasinona skulle vara speciellt brottsutsatta. Registreringen av besökarna och kameraövervakningen fungerar som en brottshämmande faktor. Jag delar emellertid interpellantens oro över att kasinona kan bidra till ökat spelberoende. Den nyligen utkomna forskningsrapporten från Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning vid Stockholms universitet visar också att det skett en ökning av andelen spelberoendeproblem i Malmö. Det är därför angeläget att Svenska Spel fortlöpande utvecklar och utvärderar sina spelansvarsåtgärder. När det gäller frågan om begränsning av AB Svenska Spels och ATG:s spelreklam samt frågan om hur mycket av Svenska Spels vinster som ska gå till forskning och behandling så ingår dessa frågor i den pågående beredningen inom Regeringskansliet.

Herr talman! Jag får börja med att tacka för svaret på interpellationen. Därefter måste jag, tyvärr, konstatera att svaren på mina konkreta frågor måste betecknas som icke-svar. Jag har noterat att finansministern uttalar att det är regeringens ambition att bedriva en ansvarsfull spelpolitik där stor vikt ska läggas vid de spelberoendes situation när framtidens spel och lotteripolitik utformas. De här frågorna har utretts sedan år 2004. För ett år sedan, i januari 2006, presenterade Lotteriutredningen sitt resultat. Ministern anger att utredningens förslag för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Kan ministern ange en tidpunkt för när förslag om en ansvarsfull spel och lotteripolitik kommer till riksdagen? Herr talman! Det hade varit bra om ministern hade kunnat uttala sig för bättre ålderskontroller. Jag frågade vad ministern avser att göra för att förbättra ålderskontrollen när det gäller tillgång till olika spel. För finansministern verkar åldersgränser inte vara något problem bortsett från att han kallt konstaterar att de ska hållas. Vidare säger han att Svenska Spel är en egen juridisk person och att han har fullt förtroende för att dess styrelse och verkställande ledning hanterar åldersgränserna på ett ansvarsfullt sätt. Problemen med åldersgränserna och med att dessa inte hålls kan väl ändå inte ha undgått finansministern? Delar ministern min och Vänsterpartiets uppfattning att barn och unga bör skyddas så långt det är möjligt från att utsättas för risken att bli spelberoende? Och delar ministern vår uppfattning att det bör införas en åldersgräns för köp av lotter och för alla spel som innebär insatser med pengar? En av mina frågor gällde vad ministern avser att göra för att förbättra ålderskontrollen. Delar ministern min och Vänsterpartiets uppfattning att det krävs en skärpning av kontrollen av åldersgränserna och att i de fall ombuden i ATG och Svenska Spel bryter mot reglerna deras tillstånd ska kunna dras in? Herr talman! När det gäller min fråga om problemen kring Casino Cosmopols verksamhet stöder sig ministern på Kasinoutvärderingen där det framgår dels att det inte finns några tydliga samband mellan kasinoetablering och spelberoende på kasinoorterna, dels att kasinona haft endast marginell inverkan på omfattningen av det illegala spelet. Enligt ministern bekräftar även polisen att kasinona inte är speciellt brottsutsatta. Herr talman! Jag vill belysa frågan om samband mellan kasinoetablering och spelberoende. Enligt en forskningsrapport från Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning vid Stockholms universitet av Lars Westfelt, Statliga kasinon i Sundsvall och Malmö , ökade antalet spelberoende i Malmö från 2 000 till 4 000 på tre år efter etableringen. Det finns flera olika aspekter att väga in i ökningen. Men det går inte att bortförklara ökningen med att kasinot bara haft marginell betydelse. Delar ministern min uppfattning att etablerandet av kasinot haft stor del i fördubblingen av antalet spelberoende i Malmö? Herr talman! När det gäller påståendet om att det saknas tydliga kopplingar mellan kasinon och brottslighet återkommer jag till den punkten i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Först vill jag naturligtvis tacka interpellanten för att interpellationen framställts men också ministern för det svar som är levererat. Men jag tycker att svaret faktiskt är ganska begränsat till sin utformning. Det kan naturligtvis ha sin förklaring. Det kan bero på att det är finansministern som avlämnar svaret. Jag tycker att det är lite märkligt att inte socialministern så att säga är involverad i svaret. Jag tycker också att det är lite märkligt att det när jag ställer frågor till regeringen till exempel om främjandeförbudet i dagens lagstiftning är finansministern som svarar, inte justitieministern. När det gäller ålderskontrollen tycker jag nog att ministerns svar är ganska torftigt. Visst är det så att staten som ägare av ett bolag kan ställa, och ställer, krav på bolaget vad gäller till exempel spelansvar. Det är egentligen endast av sociala skyddshänsyn som vi kan hävda den reglerade spelmarknaden; så är det. Det är liksom själva poängen med en statligt reglerad marknad. När jag är ute internationellt och pratar om spelpolitik är det en sak som man verkligen slås av, nämligen av det fantastiskt goda rykte som Svenska Spel har när det gäller spelansvarsfrågor och hur Svenska Spel tillsammans med ytterligare något statligt bolag internationellt också leder den här utvecklingen i världen. Men även nationellt bedriver man tillsammans med övriga legala aktörer på marknaden ett mycket framgångsrikt spelansvarsarbete. Det som jag tycker är det stora problemet både med svaret och med den här marknaden är att det finns ett antal andra aktörer som penetrerar marknaden och som inte reglerar den, det vill säga Internetspelsbolagen. Varken av interpellanten eller av ministern i dennes svar nämns något om dem. Det är ofta deras aktiviteter som styr omfattningen av de legala aktörernas marknadsföringsinsatser. Inte heller nämns någonting om vinståterbetalningen och dess storlek. Också det har enorm betydelse när det gäller omsättningen på spel och viljan till återspel så att säga och därmed också när det gäller de negativa verkningarna för spelaren. Inte någonting nämns om spelens utformning, om hur de legala aktörerna frivilligt begränsar just spelens utformning på ett sådant sätt att man inte maximerar vinsten på de olika spelen. Typexemplet är Jack Vegas-automaterna men också den välfyllda papperskorg där lysande idéer om spel ligger - lysande idéer i ett företagsekonomiskt perspektiv men som blivit kasserade just därför att det är högriskspel. Inte kan man nå motsvarande resultat på en marknad där spelföretagens vinster hamnar i privata fickor och där själva poängen är att maximera vinsten, eller hur, ministern? Inte någonting nämns om de 3 000 illegala spelautomater som fortfarande finns runtom i vårt land. År efter år bedriver polisen en ojämn kamp för att få bort dessa från spellokaler där ägarna lockas med löften om stora pengar.
Herr talman! Det är naturligtvis bra att vi får den här diskussionen där både Siv Holma och Lars Wegendal har viktiga inlägg. Men låt oss ändå här konstatera att vi nu å ena sidan haft en period av ett långt socialdemokratiskt regeringsinnehav, en lång period då Vänsterpartiet har haft ett stort inflytande över politiken. Då känns det lite märkligt när Siv Holma i stort sett ger beskrivningen att vi inte har någon kontroll över spelpolitiken, att vi inte har någon kontroll över att man upprätthåller ålderskontrollen och att det finns uppenbara grova brister på spelsidan med ett stigande antal spelberoende. Å andra sidan berättar Lars Wegendal att han när han är ute i världen erfar att Svenska Spel har ett fantastiskt rykte - de leder utvecklingen. Å ena sidan säger Siv Holma att jag inte är trovärdig när jag säger att vi ska uppmuntra Svenska Spel att förstärka sitt arbete på det här området. Å andra sidan säger Lars Wegendal att just Svenska Spel som jag hänvisar till har ett fantastiskt rykte därför att de leder utvecklingen och runtom i världen anses vara ledande på detta område. Det blir lite haltande. Har vi ett stort problem? Vilket ansvar har i så fall vänsterpartierna? Om vi inte har ett stort problem utan har kunnat hantera det här och vi då säger att Svenska Spels arbete bör förstärkas, är det då trovärdigt därför att Lars Wegendal säger att de är fantastiska och kunniga? Eller är det torftigt och tomt som Siv Holma beskriver när jag hänvisar till detta? Låt mig ta också detta med Malmö. Vad Kasinoutredningen visar är att kasinoverksamheten har en marginell inverkan. Det är till och med så att det möjligen kan finnas en viss positiv effekt därför att man har kanaliserat tidigare illegalt spel dit. Så har vi en ökning på Malmöområdet. Som jag påpekade kan det sammanhänga med andra saker. Vi vet att det är ett storstadsområde. Det är många yngre män som deltar i den här verksamheten. Det kan vara andra faktorer som förklarar det, det kan vi inte utesluta. Det är därför vi säger att det är viktigt att fortlöpande utveckla arbetet på det här området. Vi vill ta ett stort ansvar för att vi ska ha en ansvarsfull spelpolitik, och den ska naturligtvis bygga på de skyddshänseenden som vi har. Spel är en mycket speciell verksamhet. Jag kan säga att mitt eget personliga förhållningssätt är att jag är utomordentligt skeptisk till spelande. Om man skulle hantera andra sorters pengar på det sättet och visste att huvuddelen av de pengar människor satsar gav förluster, då skulle vi ju inte tillåta en sådan verksamhet. Men å andra sidan är spelet ett förhållandevis harmlöst nöje som människor kan ha trivsel av. Mellan att det är ett harmlöst nöje och att det kan leda till ett missbruk måste vi alltid hitta en spelpolitik som bygger på en avvägning där skyddshänseendena har en stor roll. Det är precis som Lars Wegendal påpekar, att den svenska spelpolitikens förenlighet med EU-reglerna bygger på att vi har en tung betoning av de sociala skyddshänseendena. Vi kan konstatera att det finns anledning att göra en översyn. Den lotteriutredning som nämns här begärde att få en förlängd tid för att kunna slutföra sitt uppdrag, men det fick den inte av den tidigare majoriteten. Följaktligen är inte utredningsarbetet slutfört. Vi behöver göra en översyn, titta på olika alternativ, väga av de olika hänsynstagandena och återkomma med en aktiv spelpolitik den kommande tiden.
Herr talman! Finansministern vill göra ett stort nummer av vänsterpartierna som har olika uppfattningar om spelpolitiken. De har funnits innan den nya regeringen tillträdde, så det är ingen hemlighet. Man ska inte kasta sten i glashus. Jag vet att det finns en spänning även inom alliansregeringen. Det viktigaste är att föra fram det vi tycker är viktigt från våra utgångspunkter. Jag lovade att jag skulle ta upp kopplingen mellan kasino och brottslighet. I Expressen säger Tommy Kangasvieri, chef för finanspolisen vid Rikskriminalpolisen, den 18 januari att kasinot är ett naturligt led i kriminellas konsumtion och att det i den kriminella kulturen ingår att "flasha" på kasinon. Lotteriinspektionen har vid flera tillfällen rapporterat upptäckter av rödfärgade, tvättade och förfalskade sedlar på Casino Cosmopol i Stockholm och i Malmö. Rödfärgen kommer från färgbomber i värdetransportboxar och bankautomater. Från Casino Cosmopol i Göteborg har elva anmälningar gjorts för november 2006. Motsvarande rapporteringssiffra från Cosmopol i Stockholm är två. Vad tror finansministern att orsaken är till att Kasinoutvärderingen inte beaktat dessa uppgifter som Lotteriinspektionen rapporterat in? Herr talman! En annan aspekt på problematiken är de särskilda arrangemang som erbjuds de så kallade stamkunderna eller storspelarna. Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink uttalar sig i Expressen den 10 januari i år och säger att spelare kan bjudas på såväl taxiresor som hotellnätter. Anser ministern att de nämnda arrangemangen är förenliga med en ansvarsfull spelpolitik och att man därmed visar hänsyn till de spelberoendes situation? Herr talman! Mina avslutande frågor handlade om att dels agera för att begränsa spelreklam, dels att se till att en större andel av spelvinsterna riktas till forskning och behandling. Dessa frågor besvarar ministern med att de för närvarande bereds i Regeringskansliet. Då är min fråga: Kan ministern ange när dessa frågor är färdigberedda och när förslagen kommer till riksdagen?

Herr talman! Lagstiftningen kring spelpolitik och spelande är kristallklar. Vi har förbudslagstiftning. Allt spel är förbjudet utom det som vi tillåter. Så fungerar lagstiftningen. Det är en självklarhet att vi ser på spel som en riskmiljö, naturligtvis. Finansministern tar upp det här med vänsterpartierna. Det är lite löjeväckande, måste jag ändå säga. Det är högerpartiet Moderaterna som har stått ensamma helt och hållet. Jag har haft debatter där Moderaterna har pläderat för att släppa marknaden helt fri. Så har det varit, så var det för inte så många år sedan. Sedan kom man på att man inte kan komma någonvart med det, och då hoppade man över till samma fålla som Folkpartiet har gjort, det vill säga att ha licensmarknad i stället. Jag tror att det är ni två som för de övriga borgerliga partierna framför er. Jag blir bekymrad över när Mats Odell två dagar efter det att han har blivit minister kommer och säger: Nu har vi bytt fot inom Kristdemokraterna. Centern har än så länge inte sagt någonting. Mitt hopp står till Centern. Vi socialdemokrater har i alla lägen haft ett gott samarbete med både Centerpartiet och Kristdemokraterna när det gäller spel och lotterifrågor. Jag hoppas att ministern, för de spelberoendes skull, ser till att hålla omsättningarna nere, att hålla vinståterbetalningen nere så att omsättningen inte springer i väg, för det genererar spelberoende. Det är där vi skiljer oss från de bolag som ligger ute på nätet i dag och producerar spelberoende.
Herr talman! Lars Wegendal menar att alliansregeringen är löjeväckande. Jag antar att den är löjeväckande därför att den på 100 dagar inte har löst alla de problem som ett mycket långt socialdemokratiskt regeringsinnehav har gett upphov till. Det blir väldigt märkligt när representanter för ett parti som tidigare ingått i regeringsunderlaget hävdar att vi har stora och allvarliga problem på ett område som vi har haft ansvar för i 100 dagar. Vi har haft en serie utredningar om spelområdet. Om alla problem var så enkla att lösa, om det var så enkelt att upprätthålla de skyddsmål som vi alla vill ska ligga till grund för spelpolitiken, till exempel ålderskontrollen - vi vet att Svenska Spel upprätthåller ålderskontroll och liknande - varför är de inte lösta? Varför ska jag avkrävas svar efter 100 dagar då inte ens en beredning får förekomma därför att problemen är så akuta och allvarliga, när man har haft en så lång tid på sig att lösa dessa? Jag håller väldigt starkt med Lars Wegendal när han sätter sitt hopp till Centern och Kristdemokraterna. Jag är dock också hoppfull om att Folkpartiet och Moderaterna tillsammans i en allians kan få fram en mycket bra och kraftfull spelpolitik, som gör att vi klarar av att hantera de här frågorna. När det gäller kasinon och brottslighet ska jag inte raljera, men det är klart att brottslingar går på kasino. De går också på Konsum. Det är inte självklart att det faktum att människor som begår brott har ett visst konsumtionsmönster gör att en viss verksamhet är suspekt. Det är inte tillräckligt. Man måste visa att de som driver den verksamheten har någon typ av brister i sin verksamhet. Då kan man hänvisa till Svenska Spel. Men som jag uppfattar det är Svenska Spel väldigt tydliga med att alkohol inte får förekomma i marknadsföringen av kasinoverksamheten. De är tydliga med att de normalt sett inte erbjuder några taxiresor. Det ska i sådana fall handla om något undantag, om en person som har glömt sin legitimation eller något liknande. Jag kan inte överpröva Svenska Spels verksamhet. Det är inte så en minister och ett departement fungerar. De har ett eget ansvar. De försöker ta det ansvaret, och vi försöker understryka för dem vikten av att de uppfyller de krav som ligger till grund för att vi ska få ha en reglerad spelmarknad och upprätthålla den spelpolitik vi har. Jag är övertygad om att de tar de här frågorna på mycket stort allvar. Vi som departement och jag som minister kan inte lita till uppgifter som finns i en kvällstidning. Det är naturligtvis så att Expressen alltid anstränger sig att belägga sina källor och vara noggrann. Det är också tydligt att Svenska Spel har en helt annan bild av förloppen än vad Expressen har. Jag kan inte som ansvarig minister säga att det här företaget, med den styrelse och den inriktning som det har och med den kontroll Lotteriinspektionen utför, har begått misstag. Vi ska naturligtvis följa detta noggrant. Jag är övertygad om att Svenska Spel inser att detta är en viktig fråga, och vi vill att de fortlöpande utvecklar arbetet. Men det är inte så att detta är en avgrundsdjup katastrof. Vi kan inte samtidigt ha Lars Wegendals uppfattning att Svenska Spel är världsledande och utför ett fantastiskt arbete och samtidigt säga att ingenting fungerar. Sanningen ligger nog någonstans mittemellan. Det är kanske utifrån ett sådant pragmatiskt förhållningssätt, där vi inser att det handlar om avvägningar, som vi kan bygga en spelpolitik framöver. Det ska varken handla om att allt ska avregleras eller att allt ska regleras, utan om att vi ska ha en bra spelpolitik där vi väger av olika intressen.

Herr talman! Om jag vore finansminister och hade hand om spelfrågor skulle jag komplettera Kasinoutvärderingen med just dessa frågor. Nu exemplifierade jag dem med uppgifter som fanns i massmedierna, men jag skulle vilja rekommendera finansministern att lyssna mycket noga på Spelberoendes riksförbund. Många av de utgångspunkter som jag och Vänsterpartiet har utgår just från de aspekterna. De spelberoende möts ännu inte av samma respekt som andra som är beroende av till exempel alkohol, droger eller läkemedel. Jag tycker att det lyssnas alldeles för lite på de spelberoendes röst. Jag har också en känsla av att Finansdepartementet ser till inkomsterna och allt vad man kan göra med pengarna. Naturligtvis har man väl goda ambitioner att ha någon form av social spel och lotteripolitik, men jag har samma invändningar som Lars Wegendal. Jag tycker att frågorna borde ligga på Socialdepartementet eftersom det handlar om sociala konsekvenser. Det skulle också innebära att det skulle vara en garant för att de sociala konsekvenserna kom i första rummet. Nu har jag varit hård i min kritik av organiseringen. Den fanns även på den gamla regeringens tid, och visserligen var vi med i regeringsunderlaget, men alla frågor var vi inte överens i, det vet Anders Borg också. Det här var en sådan fråga. Jag upplever att Vänsterpartiet ligger närmare till exempel Kristdemokraterna och Centerpartiet i dessa frågor.
Herr talman! Det är naturligtvis så att kontrollen i spelfrågorna är komplicerad, det vet vi. Jag skulle kunna citera Bosse Ringholm när han utvecklade sina tankar om de svårigheter som finns med att upprätthålla kontrollen i spelfrågorna och polisens intresse för frågorna. Alla regeringar försöker föra arbetet framåt. Det är klart att vi ska lyssna på de spelberoende, men vi ska också väga av andra intressen som finns i frågan. Siv Holma säger att Finansdepartementet sannolikt har ett fiskalt intresse. För bara någon dag sedan anklagade Svenskt Näringslivs vd mig indirekt för att vara socialist av den anledningen att jag anser att man ska hålla inkomster och utgifter under kontroll. Jag vidgår gärna, inte att jag är socialist för till skillnad från Siv Holma är jag inte det, att Finansdepartementet har ett starkt fiskalt intresse. Vi kan inte ha låga skattesatser om vi inte har breda skattebaser. Vi kan inte ha bra skatteintäkter och ett väl fungerande skattesystem om vi inte upprätthåller en god kontroll som ger oss intäkter. Vi kan inte klara vare sig låga skatter eller god välfärd om vi inte värnar våra intäkter. Det tycker jag naturligtvis är oerhört viktigt. Det är nog ingen slump att spelfrågorna har legat på Finansdepartementet - jag höll på att säga sedan Hedenhös tid - sedan väldigt lång tid tillbaka. Det är en viktig del i hanteringen av hela den samlade politiken att vi upprätthåller detta. Samtidigt är det centralt att understryka att vi inte driver en spelpolitik för inkomster; vi driver en spelpolitik som bland annat är byggd på sociala hänseenden. Det är kärnan i den svenska spelpolitiken, och det ska vi naturligtvis upprätthålla. Jag är djupt övertygad om att jag själv och det parti som jag företräder ligger väsentligt närmare både Centerpartiet och Kristdemokraterna än vad Siv Holma gör, inte bara i spelfrågan utan i många frågor. Men jag välkomnar naturligtvis att vi har haft denna diskussion för det är svåra och viktiga frågor där vi har ett gemensamt intresse i att värna en god svensk spelpolitik.